Herr talman! Jag ber att få notera med tillfredsställelse att utskottets ordförande inte har funnit någon anledning i och för sig att kritisera vår linje i kärnkraftsfrågan. De tre punkter som jag tog upp och menade hade ökat osäkerheten — uranförsörjningen, omhändertagandet av avfallet och kostnadsutvecklingen — föredrog herr Svanberg att inte alls kommentera utan hänvisade till industriministern. Jag skall därför låta den debatten anstå till en senare tidpunkt i dag. När det gäller utredaren Carl Johan Åberg är det naturligtvis honom obetaget att tycka vad han vill. Det håller jag gärna med herr Svanberg om, men när det gäller just det jag har pekat på, hushållningsattityden från regeringens sida, är inte herr Åberg vem som helst. Han är dock en utredare inom detta område och hans uttalanden måste därför tillmätas en mycket stor betydelse. Det är därför jag har åberopat honom. Han är den expert som regeringen utvalt till att fundera över kostnadsutvecklingen i samband med olika alternativ i energiförsörjningen. Därför är hans ord vad gäller hushållningsalternativet, att spara på energi, ord som måste tillmätas mycket stor betydelse. Slutligen vill jag bara, herr talman, kommentera förslaget om energisparlag, som herr Svanberg inte trodde på. Vi har en miljöskyddslag som fungerar ungefär på det sätt som vi i folkpartiet tänkt att energisparlagen skulle göra. Man skall ha som mål att alltid finna den bästa tekniken just från energihushållningssynpunkt. Myndigheter skall diskutera med den som tänker uppföra en byggnad, sätta i gång en industri eller göra något annat som kräver energi. Detta får då inte ske förrän en noggrann prövning gjorts av hur man skall få den minsta åtgången av energi. En sådan ramlagstiftning skulle förvisso göra att man får en bättre hushållning med våra energitillgångar i framtiden än vi har just nu.
Herr talman! Sex ord nedtecknade jag av herr Svanbergs anförande: Säkra vårt lands tillgång till råolja. Det var faktiskt just ordet säkra som användes, och det fick mig att göra anteckningen. Att använda det ordet är att invagga svenska folket i en falsk känsla av trygghet. Om det på något sätt kärvar till internationellt — att sådant kan hända har vi, som jag nämnde, färska erfarenheter av — skall man inte räkna med att vårt engagemang inom Petroswede innebär någon säkerhet. Att tro det är att invagga sig i den sorts trygghet som resulterade i bristande beredskap inför oljekrisen.

Herr talman! Till herr Sjönell vill jag bara säga att visst försöker jag läsa Norrbottens-Kuriren dagligen, det är nyheter hemifrån. Men det finns fler tidningar i Norrbotten och jag studerar den väl inte så grundligt. Artikeln om jorduppvärmda egnahem har jag faktiskt inte lagt märke till. Idén kan inte vara så enormt märkvärdig för annars hade den säkerligen väckt större uppmärksamhet i pressen. Har herr Sjönell rätt är väl både svenska folket och han att gratulera. Men lägg märke till att det inte behövts några utvecklingspengar till detta, det har gått alldeles utmärkt ändå. Varje dag har någon tidning någon mirakelmedicin att skriva om, och detta är väl en av dem. Framtiden får utvisa vem som har rätt och om detta blir så märkvärdigt. När det gäller värmepumpen och utvecklandet av den har jag faktiskt suttit med i styrelsen för det företag som utvecklat den, men man har använt den inom ett annat område. Herr Wirtén säger att jag inte tagit upp frågan om urantillgången, avfallet och kostnadsutvecklingen. Det har att göra med den tid jag har till mitt förfogande, jag kan inte svara på alla de frågorna. Vad jag vände mig emot när jag sade att han inte skulle åberopa herr Åberg som representant för regeringen har inget att göra med min tilltro till herr Åberg. Han är en utomordentligt duktig person. Jag har den största respekt Nr 111 för honom och tycker bra om honom, men man får inte göra honom Onsdagen den till den som redovisar regeringens energipolitik. Man får hålla någorlunda 28 april 1976 = på ansvarsfördelningen i debatten, det är i första hand industriministern — 2?X22X 80it skall svara för det området. Energihushållning Herr Wirtén talar om sin energisparlag och säger att det vore så vären, m.m. defullt att ha en sådan för då skulle man kunna diskutera med myn digheterna om hur man skall få minsta möjliga åtgång av energi vid det bygget, i den produktionen osv. Men snälla nån, det gäller ju utan en sådan lag. Vi har en bestämmelse som bl.a. säger att alla industripropåer skall granskas av regeringen även från energiåtgångssynpunkt. Hela detta arbete är på gång. Det är precis som vi säger att vi behöver ingen speciell energisparlag för att arbeta i den här riktningen. Det är ganska meningslöst att herr Regnéll och jag diskuterar om jag sade ordet säkra eller inte. Det får protokollet utvisa. Det väsentliga är ändå, herr Regnéll, att jag vänder mig emot moderaternas negativa inställning till alla försök att skapa ett samhälleligt inflytande på energiområdet. Det är ingen övertro från vår sida att detta inflytande kan lösa alla problem, men det är en fullständig övertro från herr Regnélls sida när han menar att det fria näringslivet utan några ingripanden kan klara det. Vi måste från samhällets sida se till att klara problemet, och det skall vi göra vårt bästa för. Om vi sedan kan säkra tillgångarna är en fråga om ordval som vi får diskutera.

Herr talman! Jag tror att vi alla kan vara överens om att om vi skall bevara vårt välstånd och hålla sysselsättningen uppe, måste vårt energibehov tillfredsställas. För att lätta på energiproblemet kan man gå fram på tre olika vägar. Den första är ökad sparsamhet, den andra utbyggnad av nu kända energiproducerande anläggningar och den tredje och sista nya energikällor. Alla dessa möjligheter måste tillvaratagas. En amerikansk forskare har sagt, att Sverige är det efter USA mest energislösande landet i världen. Vi har mycket dåligt tillvaratagit de besparingsmöjligheter som finns. Det enorma slöseriet vid kärnkraftverken är bara ett exempel — här går en stor del av energin till spillo som överskottsvärme, som måste tas om hand av kylvatten och kylaggregat. Detta betyder inte endast ett mycket stort slöseri med energi utan också lokala miljöförstöringar i form av förändringar i luft och vatten i kärnkraftverkens omedelbara närhet. Tekniker har också visat att det finns ett stort slöseri vid uppvärmningen av fastigheter — det har f. ö. nämnts tidigare i denna debatt. Mottryckskraften har inte heller utnyttjats särskilt mycket. Energin har relativt sett hittills varit så billig att vi vant oss vid detta slöseri. Men nu kan vi förutse en tid med ständigt växande energikostnader. De oljeproducerande länderna har ju drivit upp oljepriserna, vilket man kanske inte kan säga så mycket om eftersom de flesta länders finansministrar tjänat mer på oljan än vad producenterna har gjort. Världen har när det gäller oljeförsörjningen så att säga skummat grädden av mjölken, om man nu kan kalla den svarta råoljan för någonting sådant. Nya oljetillgångar måste sökas i världshaven, och det blir inte billigt. Utvinningen blir också dyrbar på grund av besvärliga väderleksförhållanden och på grund av de säkerhetsåtgärder som måste vidtas för att hindra vattenförstöring. Det finns tydliga exempel på detta bl.a. här i Nordsjön. Oljan är dessutom oerhört miljöfarlig genom utsläppen och spridningen av vissa tungmetaller och svaveldioxid. Vi måste därför inrikta oss på att använda så litet olja som möjligt för vår energiförsörjning. Men, herr talman, också kärnkraften kommer troligen att bli dyrare än vad vi tidigare räknat med. Uranpriserna skjuter ju i höjden, och på världsmarknaden råder f.n. brist på uran, i varje fall till de priser som nu gäller. Kärnkraften är också besvärlig ur miljösynpunkt, och vi vet ännu inte vilka kostnader avfallshanteringen kommer att föra med sig. Miljöproblemen kommer så småningom att lösas — det är i varje fall min uppfattning — men så har ännu inte skett helt. Därför kan vi inte i dag helhjärtat satsa alltför mycket på kärnkraft. Jag tror emellertid att den relativt måttfulla utbyggnad som riksdagen tidigare beslutat om Nr 111 har varit väl avvägd. Utbyggnaden behövs, men vi bör givetvis inrikta oss på att finna nya energikällor som reducerar vårt behov av kärnkraft och som samtidigt är miljövänliga. stitepten svinn Hur vi skall finna sådana energikällor tvistar både tekniker och ve = Energihushållningtenskapsmän om. Det talas ju, som också nämnts här i kammaren, om = en, m.m. jordvärme, solenergi, vindkraft osv. Men de flesta av dessa projekt är ännu på experimentstadiet. Det är möjligt att vi en gång kan få glädje av dessa insatser. Men mognadsprocessen är långvarig, och tills vidare måste vi hålla till godo med den kärnkraft, oljekraft och vattenkraft som vi kan få fram. Till näringsutskottets betänkande 42 har fogats reservationen 8, som jag här vill kommentera något. Den innehåller synpunkter som har förts fram i den moderata partimotionen 2030 angående bättre finansiering av kraftvärmeprojekt. Många sådana har som bekant fått stå tillbaka på grund av svårigheter med kapitalförsörjningen. Det gäller särskilt distributionsanläggningarna, vilket medfört att den önskvärda utbyggnadstakten inte har kunnat hållas. Vi anser mycket bestämt att fjärrvärme, särskilt kraftvärmeanläggningar, är någonting önskvärt — detta av flera skäl. Man sparar stora mängder olja genom att energiråvaran utnyttjas betydligt effektivare än vid individuell uppvärmning. Ur miljösynpunkt innebär fjärrvärme stora fördelar då utsläppen av svavel och sot avsevärt reduceras, med bättre luftkvalitet som resultat. Därför bör en snabb utbyggnad av kraftvärme stimuleras. Förslag till generösa låneregler för kraftvärmeanläggningar bör snarast presenteras. Visserligen har utskottets ordförande herr Svanberg i dag sagt att lånereglerna fortfarande är ganska hyfsade, men vi tror på vårt håll att det behövs betydligt bättre villkor för att få snabba resultat, vilket vi anser är nödvändigt. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen 8 vid näringsutskottets betänkande 42. Länge har man väl trott att vår bästa energikälla, vattenkraften, varit utbyggd så långt som det går. Men det finns tydligen mer energi att hämta här, även om det — jag vill gärna säga det — rör sig om ganska marginella effekter. Vid Kraftverksföreningens årsmöte den 22 april i år redogjordes ganska ingående för planerna på s.k. minikraftverk, där man skulle utnyttja vattendrag med så litet vattenflöde som ned till 1 m”/sek. En inventering som gjorts av Kraftverksföreningen och Elverksföreningen visar att man skulle kunna bygga 1200 minikraftverk på 20 år. Detta skulle ge en sammanlagd effekt på en halv miljon kW. Utan att vilja övervärdera tillkomsten av dessa minikraftverk bör man nog hålla i minnet att de kan få stort värde bl.a. ur försörjningssynpunkt vid avspärrningstillfällen och ur beredskapssynpunkt. De är väl utspridda över landet och kräver ingen import av bränsle. Därför finns det all anledning för överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap att med 81 uppmärksamhet följa denna möjlighet till ökad beredskap. I den mån minikraftverk inte är ekonomiskt motiverade borde också bidrag kunna utgå intill storleksordningen 1000 kr./kW installerad effekt. Bättre möjligheter bör också ges för att finna köpare till den elkraft som minikraftverken kan producera och leverera. Innehav av koncessionsrätt får inte utesluta möljlighet att mata in elströmmen i ortens elnät till ett skäligt pris. En utredning synes här väl motiverad när det gäller eldistributionsföretagens medverkan. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation nr 2 vid näringsutskottets betänkande nr 45.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande i första hand att begränsa mig till de partier i näringsutskottets betänkande nr 44 som herr Wirtén m.fl. för folkpartiets del behandlar i motion 2356. Med oljekrisen årsskiftet 1973-1974 följde som vi vet en omstrukturering av världens oljemarknad. Producentländerna svarar alltmer själva för framtagning av petroleum. Utvecklingen förefaller att fortsätta i samma riktning. De multinationella oljejättarna har fått ta flera steg tillbaka. Alltjämt är de dock dominerande i distributionen och vidareförädlingen av petroleumprodukter. Men det är en klar tendens mot att producentländerna vinner terräng på alla områden berörda av oljehanteringen. Bilaterala avtal mellan producentoch konsumentländer blir allt vanligare. Producentländerna integrerar sin oljeframställning med allt längre gående vidareförädling av produkterna. De tar över mer av försäljningen, transporterna osv. Det är klart att de snabba och delvis dramatiska förändringar som skett i världens oljehandel påverkar köparländerna. Vi måste anpassa vår oljehantering till de nya strukturerna, och Sverige är som vi vet ett mycket oljeberoende land. Den senaste uppgift jag har visar att 64 96 av vår energiförsörjning får vi av inköpta petroleumprodukter. Vi måste alltså vidta de åtgärder som det nya läget kräver. I 1975 års energidebatt och energibeslut utgjorde en mera aktiv oljepolitik ett viktigt element. Från folkpartiets sida godtog vi att en statlig oljeorganisation byggs upp successivt. Det är också den frågan som behandlas i proposition 124. Vi har tidigare i enighet beslutat om en betydande ökning av lagerkapaciteten. Den utbyggnaden pågår för fullt. Men det räcker inte med att bygga upp reserver så att vi klarar vår oljeförsörjning kanske tre månader. Vi måste skaffa oss insyn och kunskap i världens oljehandel för att klara nya och kanske svårare fredskriser än den vi hade 1973/1974. Spridning av riskmomenten är en viktig handlingslinje. Av det skälet bör vårt land självfallet sträva mot ett minskat oljeberoende. Folkpartiets två huvudteser i energipolitiken, som herr Wirtén tidigare utvecklat här i dag, dvs. stram hushållning för att hålla tillbaka en konsumtionsökning samt satsning på alternativa energikällor, är fundamentala i denna strävan mot ett minskat oljeberoende. Vi finner det också riktigt att undersöka om det finns några oljetillgångar inom vårt eget territorium. Någon framgång i det prospekteringsarbetet har, som vi vet, inte vunnits hittills. Men arbetet bör enligt vårt förmenande fullföljas. För Sverige är det angeläget att kunna utnyttja den norska oljan och gasen så mycket som möjligt. Vi är även på den punkten angelägna om att trycka på mot snara förhandlingsresultat. Däremot är vi skeptiska till de försök som gjorts för att tillgodogöra oss olja från egna oljefält i t.ex. Afrika och andra längre bort belägna platser. Riskerna för störningar i produktionen från sådana tillgångar är uppenbara och ungefär desamma som när man köper på den öppna världsmarknaden. Vi anser därför att denna typ av prospekteringsverksamhet på så att säga lång distans skall avvecklas. Chansartade projekt — inte minst ekonomiskt sett — skall man undvika. I regeringsförslaget — alltså i propositionen 124 — redovisas de erfarenheter som vunnits på oljeområdet sedan 1975 års riksdagsbeslut och dras linjer upp för statens fortsatta agerande på detta område. Vi delar regeringens uppfattning att betydande osäkerhet fortfarande finns i fråga om utvecklingen av förbrukningen och behovet av raffinaderikapacitet. Vi bör alltså agera ytterst försiktigt när det gäller de svenska insatserna med långsiktiga följder och betydande ekonomiska konsekvenser. I olika sammanhang har folkpartiet förordat ett ökat utnyttjande av naturgas — inte minst av miljömässiga skäl. Vi menar att regeringen visat tveksamhet i satsningen på naturgas. Det räcker inte med att, som det heter i propositionen, ”följa utvecklingen på naturgasområdet med skärpt uppmärksamhet”. I den satsning som dock föreslås är vi emellertid tveksamma till den föreslagna organisationen för att ta till vara naturgasintressena. Även om Vattenfall är en ”potentiell storkonsument” av naturgas är därmed inte sagt att Vattenfall också bör ingå i det nya naturgasbolaget. Enligt vår mening ligger i varje fall för den närmaste tiden Vattenfalls intressen som kraftproducent i första hand på vattenkraften och kärnkraften. Under en uppbyggnadsperiod för ett naturgassystem kan lätt motstridiga intressen försena, ja, kanske rent av äventyra etablerandet av naturgasen som en viktig energikälla. Vi menar att det måste till ytterligare initiativ från regeringens sida för att snabbt kartlägga omfattningen av den aktuella tänkbara marknaden och att i samband härmed nya överväganden måste göras beträffande sammansättningen av det bolag som kommer att bedriva den fortsatta verksamheten. Då det sedan, herr talman, mer konkret gäller folkpartimotionen 2356, behandlas där företrädesvis tre frågor, för det första det statliga engagemanget i Svenska Petroleum AB, för det andra frågan om utbyggnaden och finansieringen av raffinaderier, och för det tredje, som jag tidigare nämnt, vårt önskemål om en snabb introduktion av naturgas i Sverige. Vi godtar i allt väsentligt uppbyggnaden hittills av Svenska Petroleum AB. Vi godtar också syftet med det förslag till utbyggnad som anges av regeringen. Men vi menar att beslutsunderlaget är alltför bräckligt för att reservationslöst gå vidare i enlighet med regeringens förslag. Vi menar att staten nu bör ta initiativ till överläggningar med övriga inhemska intressenter i oljebranschen, i första hand OK och AB Nynäs Petroleum, för att få till stånd ett gemensamt ägt bolag. Detta i sin tur förutsätter enligt vår mening en bredare branschutredning på oljeområdet för att stärka underlaget för ytterligare statliga beslut. I avbidan på dessa åtgärder och med tanke på det svaga beslutsunderlaget just nu — det saknas ju faktiskt, herr talman, både en samhällsekonomisk och företagsekonomisk bedömning av det föreslagna projektet, framtidsplanerna är vagt uttryckta och alternativa lösningar anges inte — är vi inte beredda att fullt ut acceptera regeringens förslag till kapitaltillskott. Vi vill begränsa det statliga åtagandet till att avse ett eget kapital för Svenska Petroleum AB som i varje fall t. v. inte bör överstiga 25 milj.kr. I enlighet härmed yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen 3. Då det gäller frågan om en projektering av ett raffinaderi i Brofjorden redovisas stor osäkerhet i propositionen om projektets framtid. Det föreslås detta till trots att projektet, det s.k. Statsraffprojektet, skall drivas vidare i syfte att komma fram till ett beslut under 1977. För detta projekteringsarbete begärs 10 milj.kr. Vi har tidigare hävdat att det är mycket svårt att bedöma angelägenhetsgraden av projektet med hänsyn till det magra underlag som redovisats. Vi menar också att några övertygande motiv för en lokalisering av ett raffinaderi till Brofjorden inte presenterats. Vi menar nu som tidigare att en finansiering av raffinaderiprojekt inte skall ske över statsbudgeten. Finansieringen bör ske över Statsföretag ensamt eller genom ett konsortium med andra intressenter. Något nytt har enligt vårt förmenande inte inträffat som ändrar vår uppfattning på den här punkten. Och vi vill alltjämt understryka vikten av att en jämförande analys företas av miljökonsekvenserna vid olika tänkbara lokaliseringar. Regeringens förslag om ytterligare 10 milj.kr. biträds alltså inte, utan jag yrkar på den här punkten bifall till reservationen 8. I naturgasfrågan får jag med hänvisning till vad jag tidigare anfört yrka bifall till reservationen 13, innebärande att vi menar att naturgasfrågan ligger utanför vattenfallsverkets egentliga kompetensområde och bör handläggas av ett annat organ. Reservationen syftar också till att mera kraftfulla initiativ nu måste tas av regeringen för att skapa en marknad för naturgas i Sverige och en snabb introduktion av denna energikälla. Låt mig så slutligen, herr talman, få sälla mig till dem som har yrkat eller kommer att yrka bifall till reservationen 9 beträffande en utjämning av de regionala skillnaderna i pris på oljeprodukter. Skyndsamma åtgärder för att nå fram till en enhetlig prissättning måste nu till. SPK:s förslag har, som vi senast hörde av herr Börjesson, inte föranlett någon regeringens åtgärd i önskvärd riktning. Alltså yrkas bifall till reservationen 9.

Herr talman! I uppdelningen av dessa sex ärenden som vi kommit överens om har det ankommit på mig att framföra näringsutskottets synpunkter på betänkandena 43, 45 och 46. Betänkandena har här berörts närmare av tidigare talare. Betänkandet 43 gäller anslag till AB Atomenergi. Det gäller en hel del pengar: räntefritt lån 26 milj.kr., anslag från 13:e huvudtiteln om 20+ 12,5+ 24= 56,5 milj.kr. Om anslagen finns ingen reservation. Däremot har i tre reservationer uttalats meningar om målen för AB Atomenergis verksamhet. I reservationerna 1 och 3 följer centern upp sin inställning till kärnkraften: Verksamheten vid AB Atomenergi måste emellertid anpassas till de energibeslut riksdagen har fattat, och den radikala nedskärning av forskning om kärnenergi som man begär i reservationen 1 är inte möjlig med det beslut som föreligger från riksdagen. Vänsterpartiet kommunisternas särskilda yttrande är ett föredöme i logik för centern på denna punkt. Man säger där att riksdagens beslut nu måste följas även om man inte delar uppfattningen bakom det. I reservationen 2 till betänkande nr 43 vill center-folkpartiledamöterna att AB Atomenergis verksamhet skall kunna vidgas till nya områden. Därmed slår man in en redan öppen dörr, eftersom den Lemneska utredningen som direktiv har att klarlägga i vilken omfattning personal och andra resurser i Studsvik kan utnyttjas för verksamhet utanför kärnenergiområdet. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets förslag i betänkande nr 43. Näringsutskottets betänkande nr 45 gäller riktlinjer för strukturomvandling på eldistributionsområdet med anledning av propositionen 100. Mot propositionens förslag, som utskottsmajoriteten biträtt, finns två reservationer. Den första, av centerrepresentanterna, gäller att kommunerna skulle genom lag få förköpsrätt till eldistributionsanläggningar. Mot en sådan förköpsrätt finns avgörande invändningar att resa. 1. Förköpsrätt liksom expropriationer kan ofta misstänkas höja priset direkt eller indirekt. 2. Det ändamålsenliga distributionsområdet sammanfaller inte alltid med kommunen. Tvärtom kan en kommunal förköpsrätt tänkas medföra att en kommun genom förköp förhindrar att ett ändamålsenligt distributionsområde bildas. En tredje invändning mot reservationen är att med den skrivning om kommunernas roll som propositionen innehåller ett betryggande inflytande tillförsäkras utan förköpsrättens nackdelar. Den andra reservationen i näringsutskottets betänkande av centeroch moderatledamöter gäller tillvaratagandet av små lokala kraftkällor. Man yrkar där bifall till motionerna 840 och 1772. I den senare motionen finns yrkandet preciserat till ”skyldighet för koncessionsinnehavare att köpa elektricitet också från små och oregelbundna kraftkällor”. Hittills har ekonomin fått avgöra leveranserna även från små kraftkällor. En ordning enligt reservationen innebär att kostnaden, som givetvis ofelbart drabbar konsumenten, lämnas utan hänsyn. Små, oregelbundna kraftkällor kostar. Exempelvis har Sydkraft en liten fallhöjd i Helgeå under utbyggnad i Knislinge. Man har där, enligt riksdagsbeslutet i fjol, ett statsbidrag som motsvarar halva priset på produkten men får ändå ett pris på producerad kWh vid generatorn om 14 öre. Jag är tacksam, herr Börjesson, för att inte min kommun behöver driva den lilla energikällan. En ordning enligt motionen 1772, således enligt centerns och moderaternas reservation, skulle kunna leda till kanske dubbelt så högt energipris inom distributionsområdet. Energipriset drabbar i första hand de mindre och medelstora företagarna, vilkas situation är så väl omvittnad bl.a. från denna talarstol. Särskilt moderaterna, som vanligen har ett gott ekonomiskt omdöme, borde tänka sig för innan man röstar för reservationen 2. Även när det gäller betänkandet nr 45 yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets förslag. I näringsutskottets betänkande nr 46 behandlas elförsörjningen på Gotland. Betänkandet är enigt och utskottets ålderman, herr Börjesson, har ju redovisat utskottets bedömningar. I ett särskilt yttrande har emellertid fru Hambraeus pekat på alternativa energikällor för Gotlands del, bland dem energiodling. Som så ofta från fru Hambraeus är detta en fördomsfri idé full av vetenskaplig fantasi som man skulle vilja tillönska en framtida förankring i verkligheten. En annan, kanske mindre fantastisk idé, vore ett litet, närförlagt kärnkraftverk, vars kylvatten dels skulle kunna fjärrvärma Visby, dels kunna göra Gotland till Sveriges orientaliska handelsträdgård. I alla händelser behövs en ny kabel till Gotland och i alla händelser måste man klara övergångstiden till bättre förhållanden på sätt utskottet enigt föreslagit. Herr talman! Jag yrkar även bifall till näringsutskottets betänkande nr 46.
Herr talman! Jag vill bara bemöta vad herr Wååg sade om möjligheterna att genom energiodling få fram användbart bränsle. Herr Wååg tycker att jag är fantasifull på den punkten. Jag stöder mig på en utredning som gjorts vid skogshögskolan med professor Sirén som ansvarig projektledare. Man har där funnit att man kan få ut förvånansvärt mycket bränsle genom att odla snabbväxande växter. Man kan ta hand om dem i bränslefabriker och omvandla dem till bränsle med förvånansvärt stor effektivitet. Detta är ett område som man inte haft någon anledning att utforska tidigare, därför att oljan varit billig. I och med att vi nu alla är överens om att vi så fort som möjligt bör göra oss oberoende av oljan börjar dessa nya områden bli intressanta. Det är inte fråga om någon svår teknik utan det är en helt känd teknik. Har man inte så mycket fantasi, då undrar jag om vi någonsin kan komma ur de felaktiga hjulspåren.
Herr talman! Jag kritiserade verkligen inte denna fantastiska idé. Tvärtom berömmer jag den vetenskapliga fantasi som ligger bakom den. Var hade världen stått i dag utan all vetenskaplig fantasi? Sedan är det en annan fråga, om detta ligger inom det möjligas gräns.
Herr talman! Jag råder herr Wååg att be professor Sirén att få fara ut till Bogesund och titta. Där är den här idén omsatt i verkligheten. Det är inte längre fantasier. Man har utfört experiment och visat att idén går att förverkliga.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 41 behandlas dels vpk:s partimotion nr 281 om en samlad resurspolitik, dels motionen 509 om utnyttjande av skiffertillgångarna i Sverige. Utskottet har för sin del yrkat avslag på motionerna, varför yrkandena följts upp i reservationer till utskottsbetänkande nr 41. I motionen 281 om en samlad resurspolitik lämnas en förhållandevis utförlig redovisning av vänsterpartiet kommunisternas syn på hithörande frågor. I detta sammanhang skall jag inskränka mig till att referera de viktigaste tankegångarna. Vi finner det naturligt att särskilt unga människor i dag ställer sig frågor om sin egen och hela mänsklighetens framtid mot bakgrund av erfarenheterna från det industrisamhälle som utvecklat sig i kapitalistiska former med profit som drivkraft i det ekonomisk-tekniska handlandet. Detta handlande har lett till att samhällsutvecklingen uppvisar många negativa drag. Livsmiljön har skadats och fortsätter att skadas. Ojämlikheten mellan rika och fattiga länder har ökat samtidigt som ojämlikheten mellan olika samhällsklasser i de rika länderna bestått eller t.o.m. skärpts. Vår grundläggande ståndpunkt är att den kapitalistiska marknadsekonomin är ett resursslösande samhälle. Bevekelsegrunden för den materiella produktionen är inte att tillgodose människornas behov utan att söka uppnå en så hög profit som möjligt på det insatta kapitalet. Av denna styrmekanism följer att kapital och produktion dras till områden som ger den största profiten, helt oberoende av om den aktuella typen av produktion har någon social nytta eller ej. Är det mest lönsamt att tillverka militär utrustning och meningslösa lyxartiklar så tillverkar man sådana. Är det mest lönsamt att tillverka engångsartiklar och dyrbara förpackningar så gör man det, oavsett den resursförbrukning det förorsakar. Uppoffrande av naturresurser till ändamål som framstår som socialt onyttiga och som inte tillgodoser primära mänskliga behov är oförsvarbart mot bakgrund av en snabbt växande världsbefolkning och sinande tillgång till oundgängliga råvaror. Vi är helt på det klara med att det inte går att helt komma till rätta med dessa problem inom den kapitalistiska marknadsekonomins ram. Men vi anser, trots att vi har denna insikt, att det går att vidta en del åtgärder redan inom ramen för den nuvarande ekonomin. Det bör gå att införa ett ökat mått av planering redan inom det nuvarande samhället. Men då måste statsmakten vara beredd att ingripa mot slöseriet och skaffa de styrmedel som är nödvändiga härför. Vi har sagt i motionen att om en förmyndare, som förvaltar ett arv i form av pengar, förskingrar dessa pengar så kan förmyndaren straffas därför att han begått en kriminell handling som drabbar en människa som ingår i en ännu inte myndig generation. Men om dagens kapitalister i profitsyfte förskingrar värdefulla naturresurser som annars kunnat tillgodoföras ännu omyndiga eller ofödda generationer, då är det inte kriminellt eller straffbart. I ett hushållningssamhälle måste, enligt vår mening, handlingar som inte står i överensstämmelse med samhällets i lag fastlagda målsättning för resursanvändningen bli kriminella. Den utredning om naturresurserna som utförts i Norge och som omnämns i utskottsbetänkandet kommer fram till att priset inte kan fungera som ett tillräckligt styrmedel då det gäller hushållningen med naturresurserna. Det enda effektiva medlet är en styrande planering från samhällets sida. Både i vår motion om resurspolitiken och i utskottets betänkande redogörs för pågående utredningar och gällande system i fråga om exploatering av mineraliska tillgångar inom Sverige. I motionen har vi åter framfört det krav som vi ställde då nu gällande gruvlag antogs, nämligen att alla nyupptäckta mineral som nu ligger under koncessionsoch inmutningssystemet fortsättningsvis helt skall tillhöra samhället. Den som finner mineral föreslås i stället få annan form av materiell uppmuntran från samhället än rätt att kommersiellt utnyttja den upptäckta fyndigheten. Nu som förut avstyrker utskottet med hänvisning till att samhället genom systemet med kronoandelar och särskilda villkor vid koncessioner ändå har ett visst inflytande över mineraltillgångarna. I vår motion tar vi också upp en viktig fråga, som fått ge rubrik till motionen, nämligen en samlad hantering av samtliga resursfrågor. I utskottets skrivning medger man att en samordnad behandling av resursfrågorna är den lämpliga, men man menar att det räcker med att ta ställning i samband med budgetbehandlingen och att någon särskild redovisning för just resursfrågorna finns det inte anledning att begära hos regeringen. Vi hävdar emellertid för vår del att en sådan redovisning skulle vara lämplig. En summarisk redovisning av läget skulle kunna ges i anslutning till varje års budgetproposition och en mera detaljerad redovisning med några års mellanrum i sammanhang med de periodiskt redovisade långtidsutredningarna. I anknytning till den av mig nu refererade resurspolitiska motionen yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 2, 3 och 4 vid näringsutskottets betänkande nr 41. I motionen 509 tar vi upp frågan om utnyttjande av de svenska skiffertillgångarna. Motionen är närmast föranledd av en ansökan om undersökning och provbrytning i de skiffertillgångar som finns i Närke. Under andra världskriget bröts som bekant skiffer i Kvarntorpsområdet i Närke i syfte att utvinna olja. Denna verksamhet, som bedrevs av Svenska Skifferoljeaktiebolaget, pågick under och de närmaste åren efter kriget. Skifferbrytningen påverkade landskapet i betydande omfattning. Men utsläppen av gaser från skifferoljeverket och deponeringen av skifferaskan vållade de besvärligaste miljöstörningarna. Askan — som från början är pyrofor, dvs. den självtänder i luften, råkar i glödning och lämnar ifrån sig gaser — bildar i dag ett uppskjutande ”fjäll” i det i övrigt platta landskapet, och ännu kan man se rök från pågående processer inne i den stora askhögen. Det är begripligt om ortsbefolkningen mot denna bakgrund är misstänksam mot ny skifferhantering. De lantbrukare vars jordbruksjord befinner sig ovanför skifferlagren är också oroliga för att man skall ta åkerjorden ifrån dem. De frågor rörande den svenska skiffern som vi tar upp i motionen avser emellertid inte bara skiffern i Närke utan de svenska skiffertillgångarna i sin helhet. Vi har inte motsatt oss att skiffertillgångarna undersöks med sikte på framtida exploatering. Men vi menar att redan undersökningen bör ligga i samhällets händer, liksom självfallet en tänkbar framtida exploatering. Vi säger uttryckligen i motionen att förutsättningen för att exploatering alls skall få ske är att miljöstörningarna kommer att bli bevisligen godtagbara. Ett villkor skall bl.a. vara att den åkerjord som nu ligger över skiffertillgångar kan återställas till åkerjord igen. Skiffrarna innehåller både organiska ämnen och ett flertal metaller. Beslut om skifferbrytning bör enligt vår mening endast ske om man är beredd att samtidigt ta till vara praktiskt taget alla nyttiga mineral som finns i skiffern. Att hantera ofantliga mängder material enbart för att ta till vara ett eller ett fåtal ämnen anser vi mindre välbetänkt om man ser det i ett långtidsperspektiv. Det bör för all framtid få räcka med att skiffern bryts och bearbetas endast en gång. Med sinande höghaltiga tillgångar ute i världen av de mineral som ingår torde skiffern bli alltmera intressant och ekonomin för utvinningen allt bättre. Nya och miljövänligare utvinningsmetoder kommer sannolikt också att kunna utvecklas. Enligt vår mening talar både ekonomiska skäl och miljöskäl för att mycket noggranna och långsiktiga överväganden görs innan någon exploatering av de svenska skiffrarna tillåts. För att åsidosätta kortsiktiga profitintressen är det också nödvändigt att en eventuell exploatering sker i samhällelig regi. Med det anförda, herr talman, yrkar jag slutligen också bifall till reservationen 5 vid näringsutskottets betänkande nr 41.

Herr talman! Debattordningen ger mig tyvärr bara en kort replik för att besvara ett mycket långt anförande av statsrådet. Mitt anförande blir därför mycket sammanträngt. Statsrådet säger att han anser sig ha goda skäl till optimism när det gäller lösandet av de problem som är förknippade med utbyggandet av kärnkraften. Då måste det konstateras att herr Johanssons omvärld — den större värld som ligger utanför Verona — på intet sätt delar denna optimism, generellt sett. Det visar sig ju att det på alla områden blivit större problem, svårare flaskhalsproblem. Det har blivit nedskärningar av utbyggnadsprogrammen, det har blivit mera pessimism, det har blivit dyrare, kostnadsrelationerna har verkat till kärnkraftens nackdel, generellt sett. Det har kanske inte blivit svårare rent teoretiskt med uranförsörjningen på lång sikt, men det har i varje fall blivit svårare med konkurrensen om tillgängligt uran, det har blivit en skarpare relief på problemen som rör det utrikespolitiska beroendet och som är förknippade med urananvändning och uraninköp. Om man har goda skäl till optimism, borde man då åtminstone inte vara i stånd att här i talarstolen producera bevis för att det finns en tekniskt utexperimenterad rimlig och säker lösning för förvaring av det radioaktiva avfallet? Såvitt jag har sett åtföljdes den allmänna deklarationen om goda skäl till optimism inte av någon sådan redovisning. Det var synnerligen svävande uttalanden som gjordes just på denna speciella, vitala punkt. Vore det inte skäl till en klarare redovisning innan man angav att man hade goda skäl till optimism? Till sist i all korthet: Industriministern upprepar de påståenden som görs i industridepartementets här tidigare diskuterade utredning om konsekvenserna i det ena eller andra fallet av en viss procentuell nedskärning av elförbrukningen och av kärnkraften. Det är då på sin plats att erinra om att hela det resonemang som förs i utredningen vilar på förutsättningen att elförbrukningen skall öka med 7 96 per år. Om den förutsättningen inte håller — och det gör den av allt att döma inte — faller både utredningens och herr Johanssons resonemang.

Herr talman! Det var alldeles förskräckligt vilken indignation industriministern lyckades spela upp med anledning av en förmodan som jag gjorde i mitt anförande. Det var djupa brösttoner. Avsikten var väl att försöka framhålla hur oansvarigt Sjönell och centern uppträder i detta sammanhang. Herr Johansson avslutade brösttonerna med att säga: Man skall väl ändå försöka hålla sig till fakta och debattera från objektiva utgångspunkter! Herr talman! Vad jag utgick ifrån då jag gjorde mitt inlägg, som nu så indignerat kritiseras av Rune Johansson, var den famösa rapport som utarbetats i industridepartementet. Vad som sägs i den betraktar jag inte — och jag tror att det är många som har samma uppfattning - som fakta och inte heller anser jag att den är objektiv. Rapporten är i högsta grad en partsinlaga — det vill jag understryka. Jag utgick ifrån de 19 miljarder som man i rapporten säger att det skulle kosta om vi skulle stoppa kärnkraftssatsningen här i landet och avveckla kärnkraften. Däri inräknas den kapitalförstöring det skulle innebära att lägga ned de fem reaktorer som är i gång och de byggen som är påbörjade. Jag tillät mig säga: Om det kostar 19 miljarder att lägga ner fem aggregat och de byggen som är påbörjade, hur mycket mera kostar det då inte att göra en nedläggning när hela programmet är färdigbyggt någon gång i mitten av 1980-talet? Då har man 13 kärnkraftsaggregat i gång. Men inte nog med det. På grund av detta engagemang har man då nödgats bygga upparbetningsanläggningar som industriministern här påvisat. Man har nödgats bygga anrikningsverk för att kunna ta alla bergen i närheten av Ranstad och rasera halva Västergötland. Allt detta, sade jag, kommer att kosta åtskilliga tiotals miljarder ytterligare. Jag tillät mig förmoda att det kanske t.o.m. kan komma att röra sig om bortåt 100 miljarder. Jag har inte påstått detta, herr industriministern. Jag har tillåtit mig att förmoda att det, med hänsyn till de dimensioner som det här är fråga om, kan komma att röra sig om sådana belopp. Jag tror att jag har desto större rätt att göra denna förmodan som jag och andra nu lärt oss hur regeringen räknar. Som ledamot av näringsutskottet har jag följt hur Stålverk 80-projektet startade med ett par miljarder och slutade med 30 miljarder. De beräkningar som då presenterades var också objektiva. Jag tror att den typen av beräkningar i stor utsträckning kan komma att användas också i det här sammanhanget. Använder ni samma beräkningsgrunder här som i Stålverk 80 projektet, är det inte någon orimlig tanke att det kan komma att kosta 100 miljarder, herr industriminister, att avveckla det färdiga kärnkraftsengagemanget någon gång mot slutet av 1980-talet.
Herr talman! Industriministern talar om kärnkraften som om den vore en energikälla bland alla andra och som om det är egendomligt att man lägger särskilt stor vikt vid just den. Det måste — jag hoppas att det är så — bottna i okunnighet från industriministerns sida. Kärnkraften är ju något alldeles oerhört, inte likt något annat som vi människor har bestämt oss för att utsätta jordklotet för. En teknik som binder efterkommande generationer för hundratals år vid att vakta ett avfall som vi skapar under en generation är inte likt något annat — det är en energikälla som är mycket annorlunda. Industriministern säger att uranförsörjningen är tryggad. I så fall måste hela världen ha bestämt sig för att just Sveriges kärnkraftsprogram skall genomföras och att det inte är så noga med hurdan uranförsörjningen blir för resten av världens kärnkraftsaggregat. Hur kan jag säga det? Jo, OECD-rapporter och de experter som har att arbeta med hur man skall få fram bränsle till kärnkraftsverken menar att det råder en faktisk brist på uran som är möjligt att få fram på ett sådant sätt att det inte går åt mer energi än man får ut ur det. Det finns naturligtvis uran i stor utspädning, men är det tillräckligt utspätt går det alltså åt mer energi att få ut det än vad man eventuellt kan få ut av kärnkraften efteråt. Alltså är uranförsörjningsproblemet reellt. Att då tänka sig att allt uran skulle samlas till våra reaktorer är väl ändå optimistiskt i överkant. I så fall måste man gräva upp Ranstad och Billingen, och med det motstånd som råder där blir det väl mycket svårt. En tredje punkt: Mycket högt uppsatta tekniker i USA hoppar av sina befattningar. De har varit ansvariga för att bygga upp General Electrics apparater i samband med kärnkraften. De hoppar av därför att de anser att detta är för farligt. De skräder inte orden utan talar i samband med sitt avhopp om stor risk för hela mänsklighetens överlevnad. De säger att det är mycket möjligt att det inträffar en olycka i kärnkraftverken. När vi då i dag får ett TT-meddelande om att man nu har upptäckt ett fel i ett av säkerhetssystemen på samtliga fyra svensktillverkade kärnkraftsreaktorer som är i drift och att man har fått stänga av dem därför att ventilerna för överskottsångan inte fungerar, undrar man hur lättsinniga vi får vara i detta hus.
Herr talman! Låt mig säga till herr Wirtén att det sparprogram som vi står för är det som vi har utarbetat. Det är dessa åtgärder vi vidtar, och det är det som man har att iaktta när man gör sin bedömning av hur allvarligt vi ser på dessa program. Det är regeringens program, godtaget av riksdagen, som vi med all kraft söker fullfölja. Jag har inte sagt att uranförsörjningen inte är något problem. Diskussionerna om prisfrågan är i och för sig allvarliga, men frågan om tillgången på uran har jag skilt ut ur debatten. Jag har låtit meddela att de förhandlingar som är upptagna med Westinghouse och som grundar sig på att Westinghouse är bundet av ett kontrakt att svara för 4 500 ton uran nu har tagit den vändningen att företaget har förklarat sig berett att för svenskt vidkommande leverera den kvantitet som är avtalad. Men man vill förhandla om priset. Jag nonchalerar inte prisfrågan i och för sig, men just nu diskuterar vi om den här tillgången finns eller inte. Vi har all anledning att hävda — och det godtas nu av Westinghouse — att företaget är skyldigt att svara för den leveransen. Jag har, fru Hambraeus, redovisat OECD-rapporten om urantillgången. Ur den kan jag framläsa att de i dag mera lättillgängliga uranfyndigheterna räcker till omkring år 2000. Beträffande de tillgångar som i övrigt finns men som ännu inte tillräckligt analyserats eller börjat exploateras säger man i rapporten att dem har man tid och möjlighet att efter hand ta fram. Det är obestridligt att vi i vårt eget land har urantillgångar som i mer än 200 år framåt klarar vårt behov vid den omfattning av 13 reaktorer som vi har bestämt oss för att bygga. Sedan kommer den andra frågan: Är vi då beredda att ta dessa tillgångar i anspråk? Det är en fråga som vi kommer att diskutera efter hand som våra utredningar ger oss ett bättre underlag för en bedömning. Men det finns väl då ingen anledning att bestrida att tillgångarna finns. När det gäller herr Sjönell tycker jag nog att det bästa är att låta hans inlägg nyss stå för vad det är, nämligen ett försök att fortsätta en diskussion som är omöjlig. Herr Sjönell liksom herr Svensson i Malmö har ju inte ett ögonblick gått in på en konkret bedömning av den studie som vi låtit utarbeta. Jag har inte heller i den offentliga debatten funnit att någon givit sig på att från av experterna allmänt vedertagna tekniska utgångspunkter söka göra en bedömning av studien, utan man har i princip godtagit den. Där finns den framräknade siffran 30 miljarder för en avveckling 1985. Mot den ställer herr Sjönell upp sina 100 miljarder. Skälen för min optimism när det gäller säkerhetsfrågorna och avfallshanteringen är att jag har styrkts i min uppfattning bl.a. av besöken i Sovjetunionen, där jag haft tillfälle att se på ett par anläggningar i drift och på en del av de avfallshanteringsanläggningar som man där sedan årtionden tillbaka har i drift. Jag har också stärkts i min mycket bestämda uppfattning om möjligheterna vid besök i Windscale. Det har jag tidigare talat om här i kammaren och jag har ingen anledning att på något sätt ta tillbaka mina förmodanden i dessa avseenden.

Herr talman! En kort kommentar till det allra sista skulle väl vara att det kanske vore värdefullare om industriministern besökte Windscale vid något av de tyvärr oväntade tillfällen när säkerhetsanordningarna inte fungerar lika tillfredsställande som vid hans hastiga besök sist. Det kunde ge nya och intressanta erfarenheter. Det är en sak som jag måste be industriministern förklara för mig. Man driver här ett resonemang om att ökningen av energiintaget och speciellt elförbrukningen kommer att bli så stor att man för framtiden inte kommer att klara problemen utan en mycket avsevärd utbyggnad av kärnkraften. Då vill jag erinra om att regeringen liksom vårt parti i sina resonemang utgått ifrån att en stabilisering av det totala energiintaget skall ske omkring 1985-1990. Detta måste väl slå undan åtminstone en del av grunden för det här mycket hårda resonemanget att ökningstakten kommer att bli så stor och sträcka sig så långt in i framtiden, att vi inte klarar oss utan en mycket massiv utbyggnad av kärnkraften. Antingen är det då så att man inte menade någonting med vad man i förra årets proposition sade om en stabilisering och inte är beredd till en sådan teknologisk utveckling och en sådan politisk utveckling av maktförhållandena och organisationsförhållandena i samhället att man kan garantera en stabilisering och att det alltså bara var luft som man slängde fram. Eller också är man beredd och anser det realistiskt — på samma sätt som vi gör det — att inom en period på tio å femton år åstadkomma en sådan stabilisering. Men om man anser det, får denna våldsamma agitation till förmån för en massiv utbyggnad av kärnkraften inte alls samma styrka. Då blir inte kärnkraften den oundgängliga post i kalkylen som man i så många andra sammanhang — inte minst i denna utredning — gör gällande. Sedan vill jag protestera mot att industriministern säger att jag inte konkret gått in på denna utredning. Jag har mycket skarpt och relativt utförligt kritiserat dess kalkyler. Frågan om de sju procenten, som jag ställde i min förra replik, står fortfarande obesvarad. Såsom f. d. yrkesutredare vägrar jag att gå in i en diskussion om de kostnadskalyler som här finns. De är akademiska räknestycken, vilkas grundval och metodik inte finns redovisad i utredningen. De rör förhållanden om vilka man, så länge de redovisas så här ytligt, kan påstå praktiskt taget vad som helst.

Herr talman! Jag tar fasta på vad industriministern sade om regeringens sparprogram. Där fanns inga uttalanden om att det kostar för mycket att bedriva en effektiv energihushållning. Jag hoppas alltså att vi slipper höra sådana påståenden i fortsättningen. Det finns verkligen goda skäl för att driva hushållningslinjen hårt. Om man ser på utvecklingen under 1976, oroar framför allt sektorerna hushåll och handel. Under januari och februari var uppgången 24-25 procent, vilket är en ökningstakt som är helt otillfredsställande. Det är alltså vi vanliga konsumenter som håller på att glömma bort att även vi skall spara energi. Där har regeringens åtgärder inte nått det resultat som i varje fall vi inom folkpartiet vill.Det kan gälla sådana enkla åtgärder som att stänga av ett element i stället för att öppna ett fönster om det är för varmt, och många andra liknande ting. Vad gäller uranförsörjningen till våra kärnkraftverk medgav industriministern att det har skett en förändring, som är besvärande. Det går att få uran om man betalar bra. Det är en kostnadsfråga, säger industriministern. Och det kan jag hålla med om. Men då kommer man genast över till nästa problem. Blir inte kostnaderna för kärnkraft allt Nr 111 större och så stora, att de kalkyler som vi från början fått presenterade Onsdagen den för oss håller på att gå alldeles överstyr? Åtskilligt nytt har således inträffat 28 april 1976 sedan vi började tala om energiförsörjning genom kärnkraft.

En kraftfull hushållning med vår energi är nödvändig för att vi skall kunna behålla den handlingsfrihet som tydligen både regeringen och vi i folkpartiet är måna om.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att den promemoria från industridepartementet som vi nu diskuterat en stund har kommit att bli mycket besvärande både för industriministern och för regeringen genom arten av den reaktion som den uppväckt. Promemorian ger, som har sagts tidigare här i dag, tydligen en bumerangeffekt. Den bevisar bl.a. att regeringen menar att vi nu är fast i det definitiva kärnkraftssamhället. Man talar i denna promemoria om hur fruktansvärt dyrt det skulle vara att försöka avveckla kärnkraftssamhället, alltför dyrt. Industriministern tar till ett gammalt beprövat knep - gammal van debattör som han är. Han försöker få denna promemoria att framstå såsom en sammanställning av en rad vetenskapliga fakta och spelar upp indignation över de personer som liksom jag inte har observerat promemorians olika nyanser och inte har behandlat den just såsom en vetenskaplig avhandling. Jag har sagt det tidigare, herr talman, och jag upprepar det efter att ha studerat denna promemoria mycket ingående, att jag betraktar den varken som objektiv eller som en sammanställning av några fakta, vilka på något sätt rubbar vår uppfattning av konsekvenserna av regeringens kärnkraftspolitik. Jag upprepar också, att jag och kollegerna i näringsutskottet har fått vara med om de beräkningsmetoder som regeringen och framför allt industriministern begagnar sig av i ett annat stort projekt, nämligen Stålverk 80. Där har man inom loppet av två år för oss presenterat ungefär en tiodubbling av kostnaderna. Det är inte orimligt att tro att man begagnar sig av samma beräkningsteknik inom industridepartementet för nästa stora projekt, nämligen det nu aktuella, och då hamnar så urbota tokigt som industriministern anser att mina beräkningar har gjort. Men all right, det är i så fall inte mitt fel. Det är erfarenheterna av de tillämpade beräkningsmetoderna som är boven i dramat.
Herr talman! Industriministern säger att han har varit i Windscale och blivit lugnad. Jag skulle vilja instämma med herr Svensson i Malmö när han säger att det kanske vore bra om industriministern kom dit vid något olyckstillfälle. Sådana har det ju varit där. Bl. a. börjar man 106 nu upptäcka skador på dem som har arbetat och arbetar där. Det är inte sagt att den som har blivit utsatt för radioaktivitet märker det på en gång. Skadorna hinner bli mycket svåra innan man upptäcker dem. Det har visat sig att människor blir sjuka efter ett antal år med skador som man direkt måste hänföra till exponering för radioaktivitet. Det är den sortens upparbetningsanläggningar som vi förr eller senare måste få också i vårt land. Det är till Windscale vi nu skickar vårt eget avfall för att andra människor skall ta hand om det. Det är det som industriministern nu vill utsätta vårt folk för.
Herr talman! Studien redovisar konsekvenser, den argumenterar inte. Enligt min uppfattning är tonen saklig och objektiv. De som hävdar att studien är en partsinlaga gillar inte resultaten, och det kan vara förklarligt. Man kanske då skall fråga om de anser att det inte skall bli några effekter vid neddragning av eltillförseln. Herr Svensson i Malmö har svårt att förstå vår bedömning, att vi med ett intensivt och aktivt sparprogram så småningom skall kunna komma fram till en nolltillväxt. Men det stämmer ju inte, 'säger han, utan ni räknar med en ökning som är si och så stor. Det stora misstaget i sammanhanget, vilket åtskilliga av kärnkraftens motståndare gör sig skyldiga till, är att man inte lägger märke till att vi har elkraftstillväxten, som grundar sig på hushållens behov, lantbrukens och industrins behov — det har jag redan tidigare talat om — och där vi förmodar att tillväxten blir ca 6 96 om året. Det är klart att det inte stämmer med den siffra som vi har för den totala tillväxten fram till 1985, vilken är 2 96. Det innebär att vi räknar med att inom vissa andra områden där energi används kunna göra långtgående besparingar. Det gäller inte minst uppvärmningen av bostäderna och förbrukningen inom industrin. Det krävs sannerligen långtgående och aktiva insatser för att vi skall kunna klara den uppgiften. Genom att tränga undan eller minska behovet på några områden får vi utrymme för en tillväxt på elenergisidan och därmed också tillväxtmöjligheter för den industri som vi måste så starkt slå vakt om.

Herr talman! Utskottsmajoriteten tillåter sig säga att det inte har framkommit några fakta som motiverar en omprövning av riksdagsmajoritetens beslut i energifrågan. Det är för mig obegripligt att fackutskottets majoritet kan göra ett sådant uttalande. Faktum är ju att det allt oftare kommer rapporter om att de till kärnkraften knutna problemen ökar i stället för att minska. Att under sådana omständigheter gå vidare med kärnkraftspolitiken kommer att göra oss till ett farligt energisystems slavar — eller säg gärna fångar, som var det ord statsministern använde i sitt tal i Sundsvall. Vid det tillfället, för drygt ett år sedan, konstaterade herr Palme: ”Vi avser heller inte nu att framlägga förslag om uppförande av upp arbetningsanläggningar, anrikningsanläggningar eller anordningar för förvaring av radioaktivt avfall.

Uppförande av sådana anläggningar skulle enligt statsministern för ett år sedan ”i hög grad innebära en långsiktig bindning för att i stor omfattning satsa på kärnkraften som dominerande kraftkälla”. Får jag, herr talman, påminna kammarens ledamöter om att nu gällande beslut innebär att Sverige blir värst i världen i förhållande till folk mängden när det gäller kärnkraft. Den handlingsfrihet som herr Palme ansåg viktig för ett år sedan — den urholkas för varje dag som går med nu gällande beslut. Statsministern kan inte förneka att debatten står om de anläggningar och anordningar som han då förklarade skulle komma att innebära en bindning och göra oss till fångar. Får jag nu också påminna om några frågor och frågekomplex som klart motsäger utskottsmajoritetens uttalande att ingenting har hänt. Trots vad industriministern nyss har sagt är det ostridigt att OECD -— det internationella organet — har alarmerat om bristen på uran. Man talar om en förvärrad bristsituation trots att man i OECD räknar med full drift i Ranstad. Det verkar alltså som om Sveriges representanter i OECD inte har anmält att det projektet är stoppat. Industriministern sade att 4 500 ton hade vi kontrakt på, och det skulle man hålla; det gällde alltså perioden fram till 1985. Man förbrukar under tiden och den kvantitet som därför står till förfogande 1985 kan rimligtvis inte vara mer än 10 96 av det behov av uran som då föreligger här i Sverige. Får jag fråga regeringens ledamöter eller företrädare för fackutskottets majoritet: Gör jag ett felaktigt påstående när jag säger att man någon gång 1990 måste ha bridreaktorn i bruk för att klara bränslesituationen? Är det inte den uppfattningen som OECD och även initierade kärnkraftsfysiker här i Sverige kommit fram till? Vad vet man om denna reaktortyps säkerhet? Vem utfärdar i dag några garantier för den? Beträffande kärnvapenspridningen vet vi att det går åt 10 kilo plutonium för att framställa en Hiroshimabomb. Vi vet att 1985 kommer det att produceras 80 000 kilo plutonium per år. Vi vet att om fem år har 28 länder kärnkraftsanläggningar. Sambandet mellan teknologin för elkraftsproduktion via kärnkraft och vapenproduktionen är ostridigt. Får jag påminna om riskerna för sabotage. Hur pass säkra kan vi egentligen känna oss därvidlag? Olyckorna — sådana som inte skulle kunna hända — hur är det egentligen med dem? Vem hade räknat med att en människa med ett stearinljus skulle sätta i gång branden i Brown Ferry, det största kärnkraftverket borta i Amerika? Av de rapporter som nu har kommit hit till Sverige som ett resultat av de undersökningar som gjorts efter olyckan verkar det som om det till sist var en felmanöver som gjorde att man klarade det hela. Avfallsproblemen är icke lösta. Jag läste med intresse en intervju med Erik Grafström, som är regeringens energiexpert. Han sade: ”Avfallshanteringen är fortfarande ett av de problem som kan göra det nödvändigt att skjuta upp nya beslut om kärnkraft.” Aka-utredningen har inte kunnat visa att de här problemen är lösta. Grafström sade i samma intervju: ”De kommersiella intressena i USA, som marknadsförde kärnkraften, hade inte analyserat problemen. Det gällde bl.a. avfallshanteringen.” Jag skall inte beskylla regeringen för att den accepterade vad kommersiella amerikanska intressen marknadsförde. Jag var i samma situation vid de bedömningar jag hade tillfälle att göra med utgångspunkt i de kunskaper jag då hade. Där ligger alltså inte anklagelsen. Jag anklagar i dag regeringen för att den fortsätter, trots att problemen är olösta. I USA lämnar den ene forskaren före och den andre efter kärnkraften. De inser farorna för mänskligheten. Låt mig läsa upp några rader ur ett par brev, som två av teknikerna skickade till General Electric när de sade upp sig. De har betydande erfarenhet av denna teknologi. De har varit med om att bygga 69 lättvattenreaktorer i Amerika och 29 i västvärlden i övrigt. Delar av ett brev lyder på följande sätt: ”Jag skriver det här brevet för att meddela Dig att jag säger upp min anställning hos General Electric Company med omedelbar verkan. Mitt skäl för att sluta är att jag blivit djupt oroad över de konsekvenser - miljömässiga, politiska, sociala och genetiska — som kärnkraften har haft och kan tänkas ha på livet på jorden. Som vi diskuterat förut finns det ett inbyggt nära samband mellan kommersiell kraft och vapenteknik och vapen-slagkraft. Jag är stark motståndare till användandet av sådana möjligheter och jag fruktar de konsekvenser en plutonium-ekonomi skulle föra med sig. Risken med ett sådant system är mycket för stor för att rättfärdiga de fördelar det kunde ha på kort sikt. Jag kan inte se hur vi skall kunna utveckla förmågan att behålla den perfekta mänskliga och tekniska kontroll som behövs för de långa tidsperioder som det blir fråga om när det gäller de oerhört giftiga material vi producerar. Detta problem är inte något jag vill ge i arv till mina barn och till följande generationer. Att medverka till att sådan spridning görs möjlig tycks mig nu omoraliskt och är inte längre en acceptabel sysselsättning för mig. Till yttermera visso har jag i mitt senaste uppdrag som projektchef för Mark I-förvaringen blivit mer och mer oroad av den brist på förståelse som kännetecknat många av de nuvarande planerna. Det är troligt att många fler problem kommer att uppstå som får grava följder antingen för kärnkraftprogrammens säkerhet eller för deras ekonomiska livsduglighet.” Han slutar: ”Det är svårt för förnuftet att förstå den oerhörda kraft som finns inbyggd i den relativt lilla reaktorkärnan och den risk som finns förknippad med kontrollen av den. Förut har vi kunnat lära från våra teknologiska misstag. Med kärnkraften har vi inte råd med den lyxen!” — Detta säger Dale Bridenbaugh, chef för Driftsvärderingsoch Driftsförbättringssektionerna och chef för Mark I-förvaringsprogrammet. En kollega till honom, som heter Gregory Minor, säger: ”Jag skriver det här brevet för att meddela Dig att jag säger upp mig från General Electric Co med verkan från i dag. Mitt skäl är en djup övertygelse att kärnreaktorer och kärnvapen nu utgör en allvarlig fara för allt liv på denna planet.” Detta är alltså uttalanden av människor som varit aktivt sysselsatta på detta område. Låt mig också peka på Japan. Reaktorerna fungerar inte som beräknat. Vi kunde häromdagen höra i radion om en olycka med 1000 ton radioaktivt kylvatten, som trängt ner i grundvattnet under en tremånadersperiod — återigen en olycka som enligt experterna icke kunde hända. Nu frågar jag: Vad har statsministern att meddela oss om den olyckan? Vi har ju en beskickning i Japan. Vad har den rapporterat hem till svenska regeringen om den olyckan? Ingen upparbetningsanläggning är i gång. Windscaleanläggningen i England har driftstopp. På vilket sätt skall lagringen av utbränt bränsle ske vid kärnkraftsstationerna intill dess att vi kan skicka det — om vi kan skicka det till upparbetning i fortsättningen? Vad gäller den slutliga förvaringen är problemen inte lösta. I vilket land har man kommit i gång med praktisk drift? Var, i vilken kommun skall förvaringen ske? Till det svenska strålskyddsinstitutets chef Bo Lindell har riktats följande fråga: Hur kan du ge tillstånd till utsläpp av radioaktivitet som du vet kommer att medföra att människor dör i cancer och att barn föds med genetiska skador? Han svarar: Det är regering och riksdag som fattar det politiska beslutet om vi skall ha ett kärnkraftverk med de konsekvenser man känner till. Kostnaderna stiger för varje dag. Vad är det för samlade kostnader för att bygga ut Ranstad? Vad skulle det kosta att anrika i Sverige? Såvitt jag vet kräver ett anrikningsverk av någon storleksordning, som skall kunna vara ekonomiskt försvarbart, tre kärnkraftsaggregat bara för försörjningen med den energi som krävs för anrikningsanläggningens behov. I Frankrike har man beräknat kostnaden till 17 miljarder. Vad kostar de egna upparbetningsanläggningarna? Vad kostar slutlig deponering och vad kostar det att ta hand om en utbränd reaktor? Har regeringen i dag en möjlighet att tala om vad den totala räkningen kommer att sluta på? Den siffran är ju för svenska folket långt intressantare än vad det skulle kosta att avbryta en felaktig politik nu. Det finns en gammal regel som säger att man skall vara försiktig med att kasta goda pengar efter dåliga. Erfarenheten ute i världen ger oss starka skäl att tro att vad vi gör om vi fortsätter den inledda kärnkraftspolitiken är att kasta goda pengar efter dåliga. Vi vet att stora nedskärningar har drabbat de fem amerikanska tillverkarna av lättvattenreaktorer av samma typ som de som byggs här i Sverige. Under de senaste 18 månaderna har ändå amerikanska kraftbolag annullerat order som motsvarar 105 reaktorer, delvis på grund av den hårdnande miljödebatten och också som resultat av lokala protester mot planerade kärnkraftverk. Herr talman! I en tidskrift som heter Era och som ges ut av Föreningen för elektricitetens rationella användning finns en artikel om ”Teknikoch kostnadsnivån vid 70-talets kärnkraftverk — en resumé”. Den artikeln är skriven av överingenjör Bernt Hargö, statens vattenfallsverk. Det är alltså samma vattenfallsverk som är så klart inriktat på att vi skall fortsätta kärnkraftsproduktionen. Under avsnittet Kärnkraftanläggningarnas säkerhet läser jag: ”Kärnkraftanläggningar skiljer sig från andra kraftanläggningar på en väsentlig punkt. De är radioaktiva. Säkerhetsföreskrifterna får därmed en helt dominerande betydelse. Skulle den i ett reaktorsystem inneslutna radioaktiviteten av misstag spridas till omgivningen, vore detta en katastrof ur hälsosynpunkt. Detta måste således med bred marginal förhindras. Utan överdrift kan sägas, att större delen av den tekniska utvecklingen av lättvattenreaktorerna som förevarit har haft beröring med säkerhetsfrågorna. Initierade tekniker i USA anger säkerhetsutvecklingen under början av 1970-talet i pengar till ca 7 96 per år för kärnkraftanläggningar. Säkerhetsutvecklingen är därmed så stark att projekt under byggnad riskerar att ej kunna fullföljas opåverkade av denna utveckling. I USA har detta tagit sig uttryck i fördröjd licens för idrifttagning av färdigbyggda anläggningar. Man har helt enkelt tvingat kraftföretagen att bygga om, att ”säkerhetsmässigt modernisera” en del kraftverksblock för idrifttagning.

Smärre förbättringar kan givetvis krävas.

Finns det något riksdagsbeslut ni kan hänvisa till? Eller har ni från regeringens sida utfärdat instruktioner av denna innebörd? Eller har myndigheterna helt på egen hand visat detta s.k. goda omdöme utan att regeringen ingripit? Herr talman! Jag utgår från att statsråden finner det angeläget att ge kammaren och den svenska allmänheten klart besked på denna punkt — i synnerhet mot bakgrund av de uppgifter som TT har förmedlat i dag om situationen i de svenska kärnkraftverken. Det finns givetvis ett samband mellan energi och sysselsättning, men vi hävdar att det inte är så att kurvorna för energitillförsel och sysselsättning slaviskt följer varandra. Verkligheten har också gett oss rätt. De två senaste årens utveckling visar att regeringen har tagit fel. Sambandet mellan energi och sysselsättning har inte heller den karaktär som regeringen och andra påstår. Den svenska industrin har redan gett besked. Utvecklingen mellan 1973 och 1975 visar ökad sysselsättning men samtidigt minskad energiförbrukning. Trots att industrins energiförbrukning ligger ca 10 96 lägre än regeringens planer har ytterligare 200 000 fått jobb. Av dessa har 35 000 kunnat erbjudas sysselsättning inom industrin. Enligt regeringens beräkningsmetoder borde sysselsättningen ha minskat betydligt. Men totalt har under 1974 och 1975 energiförbrukningen minskat med 2,5 KH. Antalet jobb har under samma tid ökat med 200 000. Låt mig ta några exempel på uppgifter från utlandet om sambandet mellan energi och sysselsättning. En av cheferna vid det stora amerikanska företaget 3M har sagt följande: ”Energisparande ställer inte folk utan jobb. Det minskar inte BNP. I stället håller det produktionsfolk i gång. Det ger också mer arbetstillfällen inom verkstadsindustrin, byggnadsindustrin och de olika tillverkningssektorerna.” Regeringen vill i sin argumentering hänga upp hela resonemanget på industrins elkraftsbehov. Jag vill då först lämna några uppgifter om elkraftsåtgång i olika länder räknat per invånare och år. I Norge låg den på 17000 kWh, i Sverige på 9 500 kWh, medan den i Västtyskland var bara 4 600 kWh. Västtyskland har som bekant världens starkaste ekonomi i dag. Är det någon som vågar stå upp här i kammaren och säga att arbetslösheten i Västtyskland beror på att landet har för litet energi? Är det någon som vågar göra det påståendet? Det finns anledning att uppmärksamma att elförbrukningen i centeralternativet kommer att kunna ligga nästan 40 96 högre år 1985 än den gör i dag. Det har sagts tidigare — och jag vill påminna om det — att centern och socialdemokraterna är överens på en punkt. Efter 1985-1990 skall vi sträva efter nolltillväxt i energiförbrukningen, och det är ett intressant faktum. Det anger dels att även regeringen trots allt tror på möjligheterna att hålla nere energiförbrukningen, dels att också socialdemokraterna tror att sysselsättningen kan tryggas utan att energiförbrukningen ökar — dvs. efter 1985-1990 upphör socialdemokraternas klara samband mellan energi och sysselsättning. Det har både i Sverige och utomlands klargjorts att det finns stora möjligheter till energibesparingar. Planverket har lagt fram förslag till nya byggnormer, och om de normerna fastställs kommer hus som byggs därefter att kräva bara hälften så mycket energi för uppvärmning. Li kadana hus som vi bygger i dag kan byggas i morgon men kräver bara hälften så mycket energi. Sedan har vi alla lägenheter och lokaler som redan är byggda. Häromdagen fick jag i min hand en skrift från institutionen för byggnadsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan. I sammanfattningen sägs att en energibesparing med 50 4 för den aktuella 40-talsbebyggelsen bör vara möjlig i praktiken. Med möjlig i praktiken menas då att det är lönsamt för husägaren. Utöver energibesparingar och lägre uppvärmningskostnader kan dessutom en rad andra positiva effekter noteras: bättre rumsklimat i bostäderna, minskat beroende av olja, minskat underskott i utrikeshandeln, minskat tryck på den yttre miljön och ökad sysselsättning. Lägg till detta det värmepumpsystem som har utvecklats och som säljs genom ett företag i Karlstad och det system som utnyttjar jordvärmen på 1,5 meters djup — praktiska prov i hus i olika delar av landet visar att energibehovet reduceras med två tredjedelar. Hur länge skall det dröja innan inmontering av ett sådant system faller inom energisparlånens bestämmelser? När skall vi få se regeringen avdela folk för att räkna ut vad en medveten politik i denna riktning skulle leda till i form av sysselsättning för byggjobbare och för dem som arbetar i byggnadsämnesindustrin osv. fram till 1985? Vilka kapitalresurser skulle ett sådant investeringsprogram ta i anspråk? Hur mycket lägre kommer energibehovet att vara 1985, om man driver en sådan politik i stället för kärnkraftspolitik? När det gäller industrins energiförbrukning finns det också exempel på besparingar. Vallviksexemplet behöver jag inte upprepa, men vi vet att Ångpanneföreningen, som man brukar räkna till de främsta experterna på området, har sagt att en sulfatmassefabrik för blekt torkad avsalumassa skulle kunna göras helt självförsörjande i fråga om energi. Gunnar Holme vid Ångpanneföreningen har sagt att det bör vara möjligt att producera 1973 års volym av massa och papper med hälften av den utifrån tillförda energin. Järnoch stålsektorn bör också på sikt radikalt kunna skära ner energiförbrukningen — det visar undersökningar som har redovisats i Vår industri nyligen. Detsamma gäller cementsektorn. De här tre industrigrenarna svarar för två tredjedelar av industrins hela förbrukning. Jag finner det verkligen egendomligt att när det gäller kärnkraften tycks regeringens och moderaternas tillit till teknikernas förmåga att klara alla problem vara fullständigt obegränsad. Om det däremot är fråga om att utnyttja känd teknik för att effektivare ta till vara den energi vi redan har är den tilltron närmast obefintlig. Det är nio år till 1985. Om vi i dag beslutar att medvetet satsa på hushållning och effektivare användning av energi, har vi nio år på oss att göra de vinster som är nödvändiga på den sidan också. Som jag har visat, finns det färdig teknik för besparingar på många områden, och vi har anledning att räkna med framsteg på de områdena i större utsträckning än när det gäller kärnkraftens säkerhet. Genom att ställa re surser till förfogande för sparande och för effektivare utnyttjande av redan tillförd energi kommer det att vara tillräckligt med en ökad tillförsel med en procent om året, och det är vad centerns alternativ i energipolitiken innebär. På det viset kan vi undvara kärnkraften, och därför säger vi att kärnkraftsutbyggnaden skall avbrytas. De aggregat som ännu inte är påbörjade skall inte sättas i gång. De som är under byggnad avbryts så snart avlösning av kontrakt medger detta. För de fem aggregat som är i drift upprättas en beredskapsplan för successiv avveckling. När denna plan är färdig sätts den i kraft, om kärnkraftens säkerhetsfrågor icke har kunnat lösas. Herr talman! Ännu finns det handlingsfrihet, men varje år som går med regeringens politik gör det allt svårare att komma ifrån kärnkraftens risker. Regeringen själv har kastat handlingsfriheten överbord. Man lägger nu ner stor möda på att bevisa att vi måste gå vidare på kärnkraftens väg, att den handlingsfrihet som statsministern lovade i sitt tal i Sundsvall för ett år sedan inte längre gäller. Så mycket var alltså den deklarationen till Sveriges folk från landets statsminister värd. Man låter sina räknemästare försöka räkna ut kapitalförluster som skulle uppstå om man avbryter regeringens felaktiga kärnkraftspolitik. Det enda dessa räkneövningar lär oss är att ju längre regeringen får fortsätta sin politik, desto större blir kapitalförlusterna när verkligheten tvingar fram en förändring.

Herr talman! Själva utgångspunkten för moderata samlingspartiets energipolitiska ställningstagande har varit önskemålet att dämpa oljeförbrukningen. Orsakerna till denna inställning är i korthet följande. 1. Vi har funnit det helt oacceptabelt att Sverige till över tre fjärdedelar skall vara beroende av import för sin energiförsörjning, allra helst som importen till stor del kommer från politiskt oroliga länder. 2. Vi har tagit starkt intryck av rapporterna om de fossila bränslenas miljöpåverkan. 3. Oljetillgångarna är begränsade. Vi kan inte decennium efter decennium bara öka vår konsumtion. När man diskuterar energipolitiken är det viktigt att klargöra skillnaden mellan energikonsumtionen som sådan och konsumtionen av elkraft. Jag vill därvidlag instämma i vad industriministern sade alldeles nyss. Det ligger nämligen snubblande nära att förväxla dessa bägge begrepp. Detta gör att många människor tror att det existerar en enkel formel, där man kan byta t.ex. oljeråvaror mot vattenkraft eller kärnkraft hur som helst, att en dämpad energikonsumtion automatiskt skulle vara detsamma som en dämpad elkonsumtion. Naturligtvis är detta en felsyn. Man kan ha en aldrig så stor ambition att dämpa oljeförbrukningen, t.ex. genom att kraftfullt arbeta för mera fjärrvärme, men samtidigt tvingas konstatera att behovet av elkraft ställer krav på utbyggnad av kraftproduktionen, trots att man når en dämpning av den totala ener gikonsumtionen. Jag tror att det är viktigt att slå fast detta, eftersom så mycket av missförstånden i debatten hittills berott på de här förenklingarna. När vi i moderata samlingspartiet försökt angripa de energipolitiska problemen, har vi förutom kravet på att dämpa oljeförbrukningen ställt upp följande två målsättningar. 1. På lång sikt är det nödvändigt att successivt dämpa och plana ut energikonsumtionen, dels för att möjliggöra en minskad oljeimport, dels för att över huvud taget medverka till att den globala energiomsättningen inte rusar i väg likt en exponentialkurva. Vi är allvarligt oroade på sikt över de ekologiska konsekvenserna av en ständigt ökande energiomsättning. 2. Forskning och utveckling kring alternativ. Varken olja, kol eller kärnkraft ger långsiktigt en lösning på världens energibehov. Vi har från första början varit hårt inställda på att energisparandet måste prioriteras. Vi har som de övriga partierna haft avsevärda svårigheter att klara ut vilka medel man skall använda för att verkligen uppnå resultat och medverka till en bättre hushållning. Rent generellt borde, när energipriserna ökar, incitamenten till sparande också öka. Vi kan konstatera att detta samband inte är enkelt och entydigt. Det går helt enkelt trögt både i hushållen och industrin när det gäller installation av ny energisnålare teknik, även om objektiva fakta talar för att det är god ekonomi i varje enskilt fall att investera i sparande. Det verkar, herr talman, som om det skulle behövas någon form av konstant press och påtryckning på konsumenter och näringsliv för att hålla sparviljan på en hög nivå. Åtminstone gäller detta för de enskilda konsumenterna. Herr Wirtén har redan anfört hur stark ökningen av elkonsumtion har varit i de enskilda hushållen. Jämför man genomsnittssiffrorna för 1974 och 1975, finner man att efterfrågan inom gruppen hushåll och handel har ökat med drygt 16 26. När de omedelbara verkningarna av oljekrisen var borta, minskade också snabbt vaksamheten hos konsumenterna. Detta gör naturligtvis att vi under de närmast kommande åren utomordentligt noga måste utvärdera insatserna på sparområdet. Det är i dag nästan elva månader sedan riksdagen fattade beslut om energipolitiken för den kommande tioårsperioden. När det gäller sparande och satsning på energiforskning är programmet bestämt fram till 1978. Även om vi i dag i vårt parti redan tycker oss se brister, framför allt i energisparprogrammet, tycker vi att det är föga meningsfullt att redan nu gå in och justera i detta program. Vad blir det av långsiktigheten i planeringen om politikerna inte låter ens ett år gå från det att en åtgärd beslutats till dess man börjar ändra i programmen? Detsamma gäller forskningsoch utvecklingsprogrammet. Det är ett ambitiöst program som är antaget och det är i dag, efter ett år, väsentliga summor som är över därför att man inte har kunnat ”pytsa ut” de här pengarna. Att ytterligare ”plussa på” med tiotals miljoner kronor är måhända ett uttryck för höga ambitioner, men det är inte särskilt mycket konkret substans i en sådan politik. En åtgärd har vi dock speciellt velat förändra redan nu. Det gäller energisparkommitténs arbete. Vi menar — i likhet med folkpartiet och centern — att kommittén måste ges större resurser och vidare befogenheter för att verkligen nå ut med sin information, men också för att uppnå en mera fast samordning av sparinsatserna. Det är för mig oförklarligt, herr talman, att vi inte har kunnat enas över partigränserna om detta, att inte socialdemokraterna har anslutit sig. Låt mig ta ett konkret och mycket intressant exempel som belyser hur viktigt det är att uppnå en bättre samordning av sparinsatserna. Det anknyter i viss grad till det herr Fälldin redan har nämnt om möjligheterna att spara inom industrin. Det skulle gå att snabbt spara stora mängder olja genom att installera moderna värmeväxlare i de statliga och kommunala lokalerna över landet. Investeringen skulle sluta på 6-7 miljarder enligt experter. Oljebesparingen uppskattas till ca 2 miljoner ton olja per år. Det gör — om beräkningarna är riktiga, jag reserverar mig för detaljavvägningarna — att investeringen vore klart lönsam. Trots detta är det väldigt få myndigheter i landet som verkligen försökt lägga upp ett program i den här riktningen. Energisparkommittén redovisar att det hittills endast är ett landsting, nämligen i Östergötlands län, som radikalt gått in för att spara olja den här vägen. Vad skulle det inte innebära om en sådan politik tillämpades i landet i övrigt? Effekterna skulle bli en kraftigt dämpad oljeimport och därmed minskat tryck på handelsbalansen, ett behagligare klimat i våra offentliga lokaler samt en bestående besparing på uppskattningsvis en knapp miljard per år inom den offentliga sektorn, i pengar räknat. Jag har fått dessa siffror först den senaste veckan och vi har alltså inte från partiets sida kunnat inarbeta dem i någon motion, ej heller i utskottsbetänkandet, men det är alldeles uppenbart att detta är ett konkret förslag för att snabbt tjäna både pengar och olja. Låt mig, herr talman, gå över till produktionsfrågorna. När jag inledningsvis konstaterade att vi på lång sikt strävar efter en dämpad konsumtionsutveckling var det inte tomma ord. Vi stöder fullt och fast ansträngningarna att i första rummet satsa på sparande. Det måste samhällsekonomiskt vara vettigare att investera i sparåtgärder än i ständigt nya värmeanläggningar och kraftverk. Detta innebär dock inte att vi för den kommande 10-15-årsperioden tror på så starka besparingar att vi kan avstå från en viss utbyggnad av kraftproduktionen. Vi tror att det blir omöjligt att hålla tillbaka elkraftsökningen så starkt. Man tvistar ofta om hur den kalkylerade elkraftskonsumtionsökningen kommer att användas. Herr Fälldin var inne på det och ävenså tidigare fru Hambraeus. Jag tror att vi måste vara realister och konstatera att en stor del kommer att förbrukas i hundratusentals nya småhus över vårt land. Man kan naturligtvis arbeta för en högre andel fjärrvärme för dessa småhus och därmed minska behovet av elvärme, men jag tror att detta är orealistiskt rent ekonomiskt som bebyggelsestrukturen ser ut. Det blir nämligen i högsta grad oekonomiskt för mera glest placerade småhus att satsa på fjärrvärme. Investeringarna är som bekant mycket dyra, och vi kan trots allt inte tumma på de vanligaste ekonomiska lagarna i det här sammanhanget. Det måste finnas en rimlig grad av lönsamhet bakom de sparinsatser vi föreslår. När vi från moderata samlingspartiet accepterar ett kärnkraftsprogram om 13 aggregat gör vi det naturligtvis efter utomordentligt noggranna studier av säkerheten. Vi har funnit — och det är vår uppfattning i dag — att säkerhetsproblemen kan bemästras, och jag inkluderar där behandlingen av det radioaktiva avfallet. Herr Fälldin kritiserade nyss den formulering som står i utskottets betänkande, nämligen att inga betydelsefulla fakta har kommit fram som gör en ändrad inställning aktuell. Jag tycker, herr Fälldin, att det verkligt intressanta som kommit fram de senaste åren, det som kommer att presenteras om någon vecka, det är just Aka-utredningen, utredningen om det högaktiva avfallets hantering, lagring och förvaring. Den utredningen är det genomgripande nya som har inträffat. Uppgifter om den har redan läckt fram i åtskilliga pressorgan. Jag kan avslöja, utan att föregripa utredningens presentation, att det verkar i dag som om tiotalet ledamöter och ett drygt tiotal experter kommer att vara i huvuddelarna överens om hur man skall hantera och lagra avfallet i framtiden. Det finns naturligtvis på enskilda punkter avvikande uppfattningar om den ena eller andra detaljen, men i huvuddragen är vi överens. Vi kommer också att skissera ett par alternativa modeller för att ta hand om detta högaktiva avfall på ett betryggande sätt. Herr Fälldin sade också att bristen på uran borde göra att vi verkligen drog åt oss öronen och ändrade beslutet från föregående år. Det är riktigt, ingen kan bestrida att urantillgången innebär en flaskhals på 1980-talet. Men jag tror att det är väldigt farligt att dra sådana slutsatser att det skulle råda en generell knapphet på uran redan under detta sekel. Prospekteringsverksamheten har varit låg under de gångna åren. Till gårdagens uranpriser var det helt enkelt inte lönsamt att prospektera. Jag tror inte att det här kommer att vara något problem, åtminstone inte på denna sida av 2 000-talet. Det är dock riktigt att det finns tendenser till flaskhalsar under vissa år på 1980-talet. Vi har dock inte, som herr Fälldin tycktes mena, entydigt tagit avstånd från alla tankar på att bryta uran i det här landet. Det är, som bekant, inte bara Västergötland som är aktuellt. Det finns intressanta fyndigheter i Västerbotten och även i Norrbotten, där ju miljöpåverkan och andra problem ställer sig helt annorlunda än i fallet Billingen. Herr Fälldin frågade också om man måste ha bridreaktorn i bruk 1990. Det är ingen som bestämt uttalat sig om detta. De enda som tycks ha en hundraprocentig fast tro på bridreaktorn är — såvitt jag har kunnat studera — de ryska teknikerna. Vare sig i Frankrike, Västtyskland, Eng land eller USA finns det ens något preliminärt beslut om bridreaktorn. I och med att uranprospekteringen kommer att öka så kommer också ett eventuellt kraschprogram på bridreaktorn inte att behöva aktualiseras under de kommande 20 eller 25 åren. Jag tycker alltså att det är föga meningsfullt att diskutera en så komplicerad och avancerad teknik, som sannolikt inte finns i kommersiell drift före år 2000 —- om den över huvud taget kommer att installeras. Sedan, herr talman, pekade herr Fälldin på kärnvapenframställningen, och jag instämmer verkligen i att det är ett problem. Jag kan dock inte, hur jag än studerar den frågan, för mitt liv komma och säga till folk att spridningen av kärnvapen är och förblir sammanhängande med kommersiella kraftreaktorer. Det finns nämligen i dag — och det är på sätt och vis det beklagliga — åtminstone två betydligt enklare och billigare sätt att framställa dylika vapen: antingen via små, billiga forskningsreaktorer — den tekniken är känd i säkert ett drygt 20-tal länder i dag —- eller också via nya anrikningsmetoder för uran. Den tekniken har ju, beklagligtvis, utvecklats helt parallellt och vid sidan av den civila kärnkraftsproduktionen. Jag tror att vi är helt överens om att kärnvapenspridningen är en av de stora frågorna för mänskligheten på lång sikt. Men den kan inte kopplas så automatiskt till kärnkraftsprogrammen. Även om vi stoppade de civila kärnkraftsprogrammen skulle det vara ytterst problematiskt att följa upp och slå vakt om NPT-avtalet. Till sist, herr talman, ytterligare en kommentar till herr Fälldin. Han talade om olyckorna som inte kunde hända. Jag har aldrig uttalat mig så att det inte kan hända olyckor, att inte tekniken kan ha sina brister. Det finns ingenting som är idiotsäkert. Ingen har utlovat hundraprocentig säkerhet. Vad som har sagts från dem som stöder kärnkraftsprogrammen — dit får vi väl även räkna folkpartiet, som vill ha 11 reaktorer — det är att riskerna för olyckor som har allvarliga konsekvenser är mycket, mycket små. Det finns ingenting, ärade kammarledamöter, som inträffat under det gångna året som bestrider ett sådant påstående. Till sist: Vi har också sagt från moderata samlingspartiet att kärnkraften inte får bli ett självändamål. Vi har därför föga till övers för den typ av propaganda som ibland har kommit från regeringspartiet och som går ut på att ett samhälle utan kärnkraft automatiskt skulle leda till massarbetslöshet och välfärdssänkning. Vi har valt kärnkraften för att producera mer elkraft, främst därför att vi vill dämpa oljeberoendet och öka vår försörjningstrygghet, men det är ju helt uppenbart att samhället på lång sikt skulle fungera även utan kärnkraft. Alternativet vore att importera mera olja och kol för kraftproduktionen samt att bygga ut vattenkraften. Det blir en lång och besvärlig omställningsperiod men det behöver inte på något sätt leda till massarbetslöshet och kris i det här landet. Jag tycker att den PM som producerats nyligen inom industridepartementet andas tillnyktring på den punkten. Den klarar ju ut, åtminstone något så när objektivt, att det här är fråga om stegvisa operationer, och ingen har ju krävt någonting annat. Jag kan i övrigt inte kommentera den utredningen eftersom jag inte haft tid och möjlighet att analysera den. Jag vill, herr talman, konstatera att de här frågorna sannolikt är svårare än några andra vi har ställts inför under 1970-talet. Enklast skulle det naturligtvis ha varit att ducka och skjuta besluten på framtiden. Men det går inte, främst därför att planeringen på detta område av rent fysiska skäl måste vara långsiktig. Vi är medvetna om frågornas komplexitet och behovet av ytterligare forskning och ytterligare utredningar av t.ex. kärnkraftens säkerhet. Vår attityd är flexibel. Skulle vi finna luckor i våra resonemang om säkerheten, är vi beredda att omvärdera vår inställning till energipolitiken, och främst kärnkraftsprogrammet. Det blir då en omvärdering av vår inställning till hela programmet — inte en avvägning till förmån för 11 aggregat i stället för 13. Skillnaden mellan 11 och 13 aggregat är ju högst marginell i sammanhanget. Det är dock min förhoppning att bl.a. Aka-utredningens betänkande skall klara ut en del av frågetecknen på detta område och att vi skall kunna arbeta vidare för att göra kärnkraftsproduktionen ännu säkrare för framtiden. Även om det finns mycket som skiljer i bedömningarna av just kärnkraften är det, menar jag, väldigt mycket som förenar partierna i synen i övrigt. Inte minst gäller detta den borgerliga oppositionen, där enigheten är stor om behovet av ökat energisparande och forskning kring alternativa energikällor. Vi är för vår del beredda att gå långt för att verkligen åstadkomma något på dessa områden. Jag vill också understryka att vi inte är bundna längre än till 1978. Efter utvärdering av olika sparåtgärders effekt, forskningsprogrammens resultat samt allmänt det vidgade erfarenhetsunderlag som driften av kärnkraftverken ger är det riksdagens uppgift våren 1978 att bestämma om det fortsatta energiprogrammet. Förhoppningsvis har vi då möjligheter att mera handfast lägga upp ett sparprogram. Då vet vi bl.a. hur dagens subventioner har verkat. Förhoppningsvis vet vi då också mer om alternativa energikällor. Huvudargumentet mot att basera en del av 1980-talets energibalans på vissa mängder vindkraft och solenergi är inte något ointresse för dessa energislag, utan enbart att vi i dag vet alldeles för litet såväl om möjligheterna att på detta sätt producera energi som om kostnaderna för det. När det gäller kärnkraften vet vi om två år betydligt mer om såväl den dagliga driften av aggregaten som de olika frågor som rests angående bränslecykeln. Finner vi då att säkerheten inte är tillfredsställande, är naturligtvis alla partier beredda att ompröva sin inställning. Det är ingen ansvarig politiker, inget ansvarigt parti här i landet som medvetet vill gå ut och spela hasard med väljarna och framtiden. Men min förhoppning är alltså att säkerhetsanalysen skall styrka oss i vår uppfattning att det är rimligt att fullfölja den begränsade utbyggnad som beslutats. Till sist hoppas jag att den fortsatta diskussionen skall kunna bli mer avspänd och framför allt mer nyanserad än den vi hittills bevittnat. Överord och överdrifter har både motståndare till och anhängare av kärn kraften gjort sig skyldiga till. Från moderaternas sida skall vi göra vad vi kan för att medverka till större sans och balans i debatten — inte primärt för att det skulle gynna oss utan främst därför att denna viktiga fråga bäst gagnas av saklighet.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att man via forskningsreaktorer kan komma åt den teknik som krävs för att tillverka atombomber. Men det är väl ingen ursäkt för att fortsätta det svenska kärnkraftsprogrammet. Jag vill ställa en motfråga, herr Wijkman: När någonsin skulle vi ha större framgång i den internationella opinionsbildningen än om vi vore beredda att ta steget fullt ut på hemmaplan? Det krävs framgång i detta arbete för att människor på denna jord skall kunna leva någotsånär i trygghet med tanke på den våldsamma plutoniumproduktion som blir en följd av kärnkraftsprogrammet. OECD har undersökt om det med hänsyn till tillgången på uran är möjligt att klara en kärnkraftsproduktion utan att gå över till bridreaktorn. Detta organ, som får anses ha den största och bästa överblicken över detta område, har kommit till slutsatsen att det krävs en övergång till bridreaktorn med alla dess risker. Den kan hamna i en okontrollerad utveckling, och riskerna vid själva reaktorn är av en helt annan natur än för lättvattenreaktorerna. Det fasansfulla är att vi kan tvingas gå över till denna reaktorform, därför att man har baserat så mycket av elkraftsproduktionen på just kärnkraft. Tre tekniker vid General Electric, som har arbetat med kärnkraften som tekniker och forskare, som har gått in i jobbet med entusiasm — det beskriver de också — och sett detta som den nya och renaste möjligheten för energiförsörjningen, som har levat på hoppet och tyckt att de gjort framsteg, kommer slutligen till en punkt där de upplever att problemen hopar sig. De har erfarenhet från 69 anläggningar i Amerika och 29, tror jag det är, utanför Amerika som de har varit med om att bygga. De säger: ”Av omtanke om våra barn och kommande generationer varken vågar eller vill vi delta i detta arbete i fortsättningen. Vi vill inte ta ansvaret för detta.” Vilken expertis i Sverige kan motsäga deras erfarenheter?